Herr talman! Herr Johan Olsson manade fram herr Emil Näsströms ande här i kammaren och pekade på att denne var med bland reservanterna när det gällde huvudmannaskapet i detta sammanhang. Jag har suttit i samma båt som herr Emil Näsström på det sättet att vårt landsting var ett av de tre landsting som beslöt att överföra huvudmannaskapet för yrkesskolan till landstinget. Men jag har även varit med om att nu godkänna detta utlåtande, som föreslår att huvudmannaskapet åter skall överföras till primärkommunerna. Jag vill emellertid framhålla att jag inte ett ögonblick ångrar att jag en gång i tiden var med om att besluta att Västernorrlands läns landsting skulle överta yrkesskolan, ty om landstinget inte hade gjort det, skulle det ha medfört en hel rad mycket märkliga investeringar i kommunerna i länet. Vi skulle ha fått till stånd en hel rad yrkesskolor med mycket små förutsättningar att ge ungdomarna någon riktig utbildning. Vi hade väl redan sett en del exempel på hur man löste detta problem genom att starta kontorsutbildning. Det var ju så lätt att skaffa fram lokaler för en sådan utbildning och köpa skrivoch räknemaskiner. Men alla ungdomar i Västernorrlands län kunde ändå inte bli kontorister ock handelsbiträden eller vad det kunde vara fråga om, utan de skulle naturligtvis ha samma möjligheter som ungdo mar på andra håll att göra ett riktigt yrkesval. Därför fanns det enligt min mening ingen annan möjlighet än att landstinget övertog ansvaret och såg till att det blev ett rikt urval av yrkeslinjer och över huvud taget en vettig satsning. Nu är den saken avklarad, och nu tror jag att man kan återgå till det gamla systemet. Herr Johan Olsson, som har varit med vid landstingsbehandlingen av detta ärende, vet så väl att skolöverstyrelsen aldrig har gillat vad vi gjorde i dessa tre landsting. Man kan över huvud taget inte godkänna att olika huvudmän förekommer. Jag betraktar det alltså inte såsom någon olycka att vi i mitt eget län är tvungna att tänka om i detta avseende. Jag håller med herr Lidgard om att det har dröjt väldigt länge innan riksdagens beslut 1968 lett till något resultat, men vi får väl utgå ifrån att det uttalande som gjorts här ändå innebär att man är inne på vad riksdagen har beslutat. Det har varit trist att handskas med handlingar där man ständigt mött uttrycket mellanskolan, följt av — inom en parentes — ”arbetsnamn”. Det har inte funnits någon annan möjlighet än att använda det uttrycket. Annars skulle det ha blivit en fullständig förvirring, eftersom det också varit fråga om andra namn — ungdomsskola och vad man har hittat på. Därför har man hållit sig till mellanskolan men försiktigtvis — åtminstone i början — på pekat att det varit ett arbetsnamn. Det är också därför som utskottet har skrivit att namnproblemet med det snaraste måste bringas till sin lösning. Herr talman! Jag har inte anledning till annat än att yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag hade inte tänkt säga någonting i denna fråga, men herr Lidgards oerhört engagerade inlägg om namnet gör att jag måste säga några ord. Genom mitt uttalande i Borås har jag inte föregripit något beslut, ty på denna punkt har riksdagen möjlighet att uttala sin mening, varefter Kungl. Maj:t fattar beslut, och i det här fallet förelåg redan offentligt ett uttalande från utskottet om att problemet snarast borde bringas till en lösning. Det var vad som skedde. Ett uttalande kom så snart det över huvud taget var möjligt. Beslutet blev att namnet skall vara gymnasieskolan. Utskottet hade tidigare uttalat sig för namnet gymnasiet, vilket ju ligger oerhört nära. Därför är det närmast fantastiskt att herr Lidgard gör detta till nära nog en fråga om skolans liv eller död. Herr talman! Om det utmärkande för vår skolsituation skulle vara att sådana bagateller behöver göras till stora saker i denna kammare, då är vi i ett oerhört lyckligt läge.
Herr talman! Utbildningsministerns anförande vittnar om att han inte hörde på vad jag sade i slutet av mitt anförande. Jag framhöll nämligen att detta inte är en så förfärligt betydelsefull sak men att jag hoppas att vi skall få den avgjord. Vad som däremot är betydelsefullt är om riksdagens ställningstagande i frågan skall respekteras i departementet eller inte.

Herr talman! Eftersom det ändå har blivit diskussion kring statsutskottets utlåtande nr 32, skall jag be att få stryka under ett par saker som utskottet anför.

En annan punkt som jag tycker är angelägen är nödvändigheten av att man i samband med omfördelningen av huvudmannaskapet också beaktar de förändringar på personalsidan som blir en nödvändig följd av omläggningen. Utbildningsministern har tagit upp detta i propositionen, och utskottet har ytterligare betonat vikten härav. Därvidlag är det angeläget — vilket utskottet också understryker — att största möjliga hänsyn tas till personalens trygghetsfrågor. Jag är medveten om att dessa frågor har vållat oro bland berörda personalgrupper. Därför finns det anledning att vid detta tillfälle, då vi står redo att fatta beslut om föreliggande proposition, också understryka angelägenheten av hänsynstagande till personalens trygghetsfrågor. Jag har, herr talman, särskilt velat peka på dessa två frågor och ber i likhet med tidigare talare att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det var inte minst tack vare de parlamentariska försvarsutredningarna under 1950-talet och början av 1960-talet som vi kunde åstadkomma den enighet i försvarsfrågan som ger styrka och trovärdighet åt vår alliansfria utrikespolitik. Utredningarna och enigheten var också ett uttryck för inställningen inom de politiska demokratiska partierna i Sverige att verkligt stora, för landet vitala problem bör lösas i samförstånd mellan partierna. Den socialdemokratiska synen på den försvarsutredning som innevarande år skall börja sin verksamhet ger emellertid anledning till vissa farhågor för att den tidigare samförståndspolitiken inte anses lika önskvärd numera. Redan den omständigheten att oppositionspartierna har uttryckt starka önskemål om att en parlamentarisk utredning bör tillsättas nu, före valet, borde — om socialdemokraterna är intresserade av enighet — ha lett till en tillmötesgående attityd. Den har uteblivit, och fältet är naturligtvis öppet för gissningar om orsakerna härtill. Det är inte bara samförståndsintresset som motiverar oppositionspartiernas krav. Även sakligt och tekniskt talar allt för att en utredning bör börja sitt arbete redan nu. 1968 års försvarsbeslut löper som bekant ut den 30 juni 1972. Planeringsinriktningen för tiden därefter måste fastställas i så god tid att ett personaloch penningslösande tomrum inte skall behöva uppstå. Redan hösten 1971 måste försvarets myndigheter redovisa sina behov med hänsyn till planeringen efter försvarsbeslutets utgång så att regeringen kan framlägga proposition i frågan till riksdagen under vårens lopp. Överbefälhavaren borde alltså redan i början av hösten 1971 ha fått i varje fall sådana alternativa direktiv med ledning av ett beslut i en försvarsutredning att han har ett underlag för sina äskanden. Annars uppkommer risk för ett interimsår av det slag som 1965 års försvarsutredning ledde till, med därav föranledd slösande ryckighet i planeringen. Detta leder i sin tur till att försvarsutredningen i allt väsentligt bör ha slutfört sitt arbete tidigt hösten 1971. Om man räknar tillbaka från den tidpunkten, finner man att de månader som står till utredningens förfogande för att inhämta kunskapsunderlag, göra erforderliga analyser och driva förhandlingar blir alltför begränsade, om inte utredningen tillsätts tidigare än regeringen nu har tänkt sig. I sina petita för nästa budgetår har överbefälhavaren konstaterat att en successiv urholkning av krigsorganisationen är en ofrånkomlig följd av den horisontella planeringsnivån från och med budgetåret 1971/72. Han har vidare understrukit att den nivån leder till att handlingsfrihet skapas bara ”i begränsad utsträckning”. I själva verket kommer, menar ÖB, intentionerna i 1968 års försvarsbeslut inte att kunna uppfyllas. ÖB har alltså kommit till den uppfattningen att planeringen redan från och med den 1 juli 1972 måste utgå från en ekonomisk ram som motsvarar den s.k. fortsättningsnivån, d.v.s. det av de tre alternativen som skulle innebära en årlig ökning av utgiftsramen med 50 miljoner kronor. ÖB menar dessutom att reell handlingsfrihet inte kan nås med mindre än att planeringen redan från och med den 1 juli 1970 — d. v. s. den 1 juli i år — får anpassas efter denna högre nivå. Dessa krav har försvarsministern avvisat med den motiveringen att ett tillmötesgående skulle innebära ett föregripande av nästa försvarsutrednings arbete. Detta understryker ytterligare angelägenheten av att en ny utredning tillsätts så tidigt som möjligt. I själva verket utgör ju försvarsministerns egna argument mot ÖB:s krav ett utomordentligt starkt argument för att oppositionspartiernas önskemål skall beaktas. Det bör också uppmärksammas att tidigare försvarsutredningar haft ett helt annat utgångsläge för sitt handlande än vad den nu aktuella kommer att få. Tidigare utgick man ifrån att en fastställd planering och inriktning av försvaret skulle fortsätta ända fram till dess att ett nytt försvarsbeslut eventuellt ändrade inriktningen. Om utredningsarbetet då påbörjades för sent eller fördröjdes av andra skäl, behövde det inte medföra några allvarliga konsekvenser för planeringen och försvarseffekten. Det nuvarande planeringsarbetet utgår däremot från en konstant kostnadsnivå med vissa öppna alternativ och från att nya beslut skall gälla från en viss bestämd tidpunkt, nämligen den 1 juli 1972. Den fasta nivån leder till — på den punkten är vi väl alla ense — en fortgående urholkning av försvarseffekten och en successiv nedtrappning både kvalitativt och kvantitativt av våra möjligheter att vid ett framtida krigshot hävda vår oberoende utrikespolitik. Detta utgör ytterligare ett avgörande motiv för en snabbt tillsatt och en snabbt arbetande utredning. En ny försvarsutredning skall ha att studera och följa upp den säkerhetspolitiska utvecklingen efter 1965 års försvarsutrednings arbete. De tre stora miljöutredningarna, den för krigsmakten, den för det ekonomiska försvaret och den för befolkningsskyddet, måste stu deras liksom också olika betydelsefulla delutredningar, inte minst luftförsvarsutredningen. Ett genomgripande nytt planeringssystem för försvaret måste analyseras. Även beträffande de värnpliktigas utbildning och tjänstgöring har nya förslag redovisats, som det bör ankomma på en försvarsutredning att beakta.

Herr talman! Om det förhåller sig på det sättet att det inom regeringspartiet finns krafter som har särskilda, inte redovisade motiv för att fördröja arbetet i en försvarsutredning, borde dessa motiv öppet redovisas. Önskar man begränsa rörelsefriheten i den nya försvarsutredningen? Vill man att utredningen och dess ledamöter inte som tidigare skall ha möjlighet att inhämta kompletterande uppgifter direkt från de militära myndigheterna? Är tanken att utredningen skall vara hänvisad bara till det material som ställs till förfogande från försvarsdepartementet? Kommer dess direktiv i dessa och andra hänseenden att vara begränsade i förhållande till den fria prövningsrätt som tidigare försvarsutredningar haft? Om sådana eller liknande motiv ligger bakom majoritetspartiets inställning till den fråga vi nu debatterar, bör de redovisas öppet.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

Herr talman! Detta ärende gäller om en utlovad ny försvarsutredning skall tillsättas nu i vår eller först i höst. Jag tänker tala litet om det nya planeringssystemet. Man har lovat att vi skall få en proposition om detta. Jag skall inte tala om vad det innebär för försvaret men vill säga något om den specifika aspekten hur riksdagen och parlamentariker kommer in i detta system. Det har talats mycket om planeringssystemet från departementets sida. Vi har den s.k. röda boken, gjord helt inom departementet, där man uigår ifrån att detta system skall bli normgivande. Det finns också en tidigare bok, som kallas vita boken — av herrar Grape och Ysander — och som inte är helt officiell. Ett par av de ledande bakom arbetet inom departementet har i den senare redovisat samma sak som det officiella trycket men dessutom delvis beskrivit den politiska filosofin bakom systemet. Dessa två böcker ger en hyfsad bild, hoppas jag, av vad man har tänkt sig. Det har sagts många gånger att det är en svår materia. Vi får reda på miljöstudier, perspektivplaner, programplaner, systemplaner och pro grambudget. Över huvud taget tycks detta vara en tummelplats för dataålderns modeord. Det nya planeringssystemet har tillkommit på grund av erfarenheterna under de senaste åren, kanske särskilt från det socialdemokratiska utspelet 1966. I den vita boken sägs att ”plötsliga och inoptimala planförändringar” måste undvikas. Försvarsministern säger för sin del i årets statsverksproposition att ”vissa gjorda investeringar i tidigare skede kunde inte fullföljas”, och att det är för att undvika sådant som ett nytt system behövs. Detta nya ekonomiska system skall — och det är inget skämt — vara en långtidsplan där ”man skall tänka långsiktigt men handla kortsiktigt”. Jag tror att argumenten bakom förslaget är starka, och det finns säkert stora vinster att göra om systemet fungerar såsom upphovsmännen har tänkt sig. En av de stora fördelarna med det nya planeringsoch budgeteringssystemet sägs vara att det möjliggör för ”riksdag och allmänhet att koncentrera sitt intresse och sin försvarspolitiska bedömning på de relevanta avvägningarna i programtermer”. Samtidigt innebär systemet att ”riksdagen i motsvarande grad avlastas från ansvaret för administrativa avvägningar och att onödig detaljinformation filtreras bort genom det decentraliserade budgetförfarandet”. Men frågan hur riksdagen och hur parlamentarikerna kommer in i systemet tycks inte klargjord. Jag sade att utredningen har gjorts inom departementet och att man hela tiden har intrycket av att frågorna är sedda med departementets ögon. I den vita boken sägs det rent av att det hittillsvarande systemet har inneburit att ”regeringen och departementet spelat delvis rollen som passiva åskådare”. Jag vet inte om försvarsministern för egen del känner sig som en passiv åskådare till försvarspolitiken, men alldeles uppenbart har man uppfattat kruxet som så att för svarsdepartementet inte har fått bestämma så mycket som det skulle vilja. Det måste vara mer av departementsinflytande och mindre av inflytande från andra instanser, anses det tydligen. I den vita boken sägs det rätt klart ut att det i det nya systemet knappast finns plats för parlamentariska försvarskommittéer. Det är alltså ett långsiktigt tänkande, men ett mer kortsiktigt handlande man syftar till. Tänkandet är i full gång och har hållit på flera år genom de tre s.k. miljöutredningarna. Tyvärr tycks det nu vara så att den tredje av dem, den ekonomiska miljöutredningen, inte kommer att bli klar så att den kan tas med i bilden — den tillsattes på ett sent stadium. Det kommande försvarsbeslutet kommer av allt att döma inte att omfatta frågan om ekonomisk försvarsberedskap trots att bl.a. den senaste Folk och försvarskonferensen i Storlien tydde på att mycket allvarliga brister finns på detta område, större brister än man kanske hade trott tidigare. Men detta är den första fasen i arbetet. Det långsiktiga tänkandet, miljöstudierna, har delvis avklarats, och resultatet har den 1 mars avlämnats till försvarsdepartementet. Sedan kommer den andra fasen, den s.k. perspektivplaneringen. Den går till på det sättet att departementet, efter att ha tagit del av miljöstudierna och fått en provkarta på tekniskt, politiskt etc. tänkbara angreppsfall mot Sverige, av dessa väljer ett antal som skall ligga till grund för perspektivplaneringen. Dessa kallas ”dimensionerande angreppsfall”. Det arbetet har delvis påbörjats, och de slutliga direktiven kan vara klara den 1 april i år. Detta har alltså skett utan att någon utanför departementet eller miljöutredningarna fått ta del av en enda bokstav. Det som bestäms nu är på sitt sätt fundamentalt, det är den grund på vilken all försvarsplanering skall vila. Miljöstudierna är en mycket viktig del. I den röda boken säger man att ”det är miljöstudierna och då främst de dimensionerande angreppsfallen som ger utgångsvärden för alternativstudierna”. Detta arbete skall alltså helt ligga inom departementet. Det skall inte föras till riksdagen. Det skall inte någon försvarsutredning ha att göra med. Nu finns det i och för sig argument för detta, säger departementet, bl.a. därför att miljöstudierna tydligen måste vara hemligstämplade. Det argumentet bör kunna accepteras till en del. Men är de så hemligstämplade att inte ens utskott eller en försvarsutredning skall få möjlighet att ta del av dem innan de reella besluten är fattade? Det har vi svårt att föreställa oss. Nu upplyser utskottet att perspektivplaneringen inriktats på en studieram med en övre gräns på 150 miljoner kronor årlig ökning och en nedre gräns på 100 miljoner kronor årlig minskning. Man kan väl då vara lite hädisk och säga sig att det där var kanske bestämt alldeles oavsett vad miljöutredningarna skulle komma till. Vad perspektivplanerarna fått syssla med i belopp räknat hade kanske inte med angreppsfall att göra? Däremot kan naturligtvis avvägningen av vilka olika typer av försvarsansträngningar man skall satsa på vara betydelsefull inom dessa ramar, som i och för sig tycks ha tillkommit tidigare oavsett vad miljöutredningen skulle innebära. Vi kan väl också notera att visserligen är miljöutredning ett alldeles nytt ord i sammanhanget, men i sak är det kanske inte mycket annorlunda än vad 1965 års försvarsutredning ambitiöst redovisade som studier på ett tidigt stadium, vilka dock tyvärr i den häftiga brådskan på slutet delvis kom bort. Vill man travestera den vita boken kan man kanske säga att parlamentarikerna får inte ens bli åskådare till den första och andra fasen i arbetet. De kommer in först när perspektivplanerna redovisas, och detta sker som sagt våren 1971. Jag nämnde den vita boken. Dess författare säger att det i och för sig inte finns plats för parlamentariska utredningar, men man kan tänka sig sådana någon gång då och då, nämligen för den periodiska översynen av försvarets perspektivplaner och dessas alternativa inriktning. Men det är just den stora avvägningen om vilken alternativ planering som skall göras som denna gång undantas från den tilltänkta utredningen. Utredningen får inte vara med om de fall i vilka teoretikerna tänkt sig ha användning för utredningen. Den vita boken skisserar två typer av parlamentarisk inblandning i systemet. Den ena är en försvarsutredning, som skulle kunna användas periodiskt när man skall se över alternativ inriktning. Den andra är något slags förstärkt utskottsbehandling som skulle kunna överta en del av de funktioner som försvarsutredningarna tidigare haft. Vi har inte den utvidgade utskottsbehandlingen i dag, och vi får alltså inte heller en sådan försvarsutredning som dessa herrar kunnat tänka sig. Följaktligen tycks det som om det nya systemet införs med ett ingångsskede där parlamentariker över huvud taget icke kommer in i bilden. Nu kan det naturligtvis sägas bero på att det hela måste ske mycket snabbt, att det är tidsnöd och att när systemet en gång fungerar parlamentariker skall kunna få insyn i det som de denna gång icke fick insyn i. I detta hus måste vi självfallet reagera mot att man gör ett nytt system på ett så viktigt område som detta, utan att den parlamentariska kontrollen över huvud taget finns nämnd i det officiösa trycket. Det är hela tiden sett med utgångspunkt från hur det skall fungera om man är budgetmakare i departementet, och det alltid är departementstjänstemän som har uttalat sig i detta sammanhang. En tidigare statssekreterare, Olle Karleby, uttrycker farhågor så här: Dels är utredningen redan från början i stark tidspress, dels får utredningen ett ”färdiglagat paket” från departementet. ”Vilka blir då utredningens och riksda gen reella möjligheter till ett självständigt arbete?” Saken är den att om försvarsutredarna skulle önska ett alternativ till vad regeringen väljer i det val som skall träffas före den 1 april, blir naturligtvis svaret att det inte finns tekniska möjligheter härtill. Det är ett mycket omfattande arbete, och det finns inte möjligheter att under de få månader utredningen skall arbeta gå tillbaka och komplettera någonting. Departementet har sagt att det inte är någon risk därför att man har naturligtvis förutsatt allt. Alla rimliga angreppsfall som kan tänkas är redan utredda, så det är ingen risk att någon skall kunna hitta på något annat angreppsfall med rimlighet. Mot detta är att säga att perspektivarbetet anges vara mycket krävande och att man därför måste göra ett mycket starkt urval. Det arbetet är så omfattande att man inte kan tänka sig det kontinuerligt, utan man måste med jämna mellanrum ompröva det. Däremot blir det kontinuerligt arbete med miljöstudierna. Jag ber om överseende med att jag använder dessa termer, men de är de begrepp som begrips i departementet. De kortsiktiga programplanerna skall också göras kontinuerligt, för en årlig framrullning med ett år. Perspektivplanerna är så omfattande att de endast kan omarbetas då och då. Men det behöver i och för sig inte vara fråga om de stora avgörande sakerna i vårt försvar, utan det kan t.ex. gälla vad som kallas tilläggskrav. Det kan vara frågor som rör kanske en viss del av neutralitetsskyddet, en viss del av beredskapen eller uthålligheten i något avseende. Det är i och för sig möjligt att gå till senare års försvarsbeslut och peka ut faktorer, om vilka många frågar sig: borde vi inte ha prövat ett alternativ, t.ex. ökad satsning på ubåtsjaktssidan? Inte ens ett sådant tillläggskrav tycks det nu finnas utrymme för på ett sent stadium. Tiden är för pressad. Debatten idag gäller frågan om tidpunkten för tillsättandet av en försvarsutredning som av allt att döma får mycket begränsade funktioner, eftersom att de verkligt långsiktiga och avgörande frågorna redan är avgjorda av regeringen. Dessutom kapar man också i den andra ändan. Jag tänker på det som så vackert kallats ”bortfiltrering av detaljer”, d.v.s. att riksdagen inte skall syssla så mycket med småsaker. Samtidigt skall riksdagen inte heller befatta sig med de långsiktiga frågorna, utan tydligen endast agera på något slags mellanskikt, där utredningen kommer in på ett tämligen sent stadium. Vad jag nu sagt kan tolkas som om jag skulle vara synnerligen negativt inställd till planeringssystemet. Det är dock möjligt att intentionerna bakom detta är riktiga och att det är rimligt att riksdagen koncentrerar sitt arbete på försvarets inriktning på lång sikt. Men jag anser att systemet är oacceptabelt om man inte för in ett parlamentariskt moment, utskottsmässigt eller utredningsmässigt av ett helt annat slag än vad det tydligen blir fråga om nu under introduktionsskedet. När riksdagen senare får en proposition om planeringssystemet hoppas jag att den också tar upp problematiken om var parlamentarikerna kommer in i bilden. Ännu har riksdagen officiellt aldrig funnits med i sammanhanget. I fjol diskuterade vi frågan om en ny försvarsutredning. Utskottsmajoriteten och riksdagsmajoriteten ville då inte vara med om att begära en sådan. Efter en tid fick vi försvarsministerns besked att han kunde tänka sig tillsättandet av en utredning, och så småningom band han sig för det. Frågan blev när försvarsutredningen skulle = tillsättas. Försvarsministerns tvekan kunde ha två motiveringar: antingen det politiska skälet att regeringspartiet ville behålla försvaret som ett eget fält, eller också det byråkratiska tekniska skälet att de partementsfunktionärerna vill ha fältet för sig själva. Nu har vi alltså fått ett besked om att en utredning skall tillsättas. Debatten i dag gäller formellt tidpunkten för utredningens tillsättande. Vi har ett starkt intryck av att tidspressen blir mycket stor. Det kan i och för sig bero på att tanken på ett planeringssystem dykt upp så sent att det inte funnits tekniska möjligheter att få i gång förberedelserna tidigare än som skett. Det ligger ändå nära till hands att misstänka att man så att säga räknar bakifrån. Beslutet måste fattas av vårriksdagen 1972. Regeringen måste då ha förslagen någon gång under petitaskrivningen på hösten 1971. ÖB:s förslag måste då framläggas någon gång på våren, och han har som sista dag fått den 1 mars nästa år. Ett oerhört pressat tidsschema alltså. Om det spricker på en enda punkt kan det medföra risk för att det hela inte kan genomföras, och vi får då ett års interregnum igen. En mycket väsentlig aspekt i denna planering är att det tydligen — baklänges så att säga — inte lämnas utrymme för en allmän försvarsdebatt. Om utredningen, som det har sagts, skall kunna börja arbeta först när perspektivplanerna föreligger, den 1 mars nästa år, så har försvarsutredningen åtta till nio månader på sig inklusive sommaruppehåll och tryckning av betänkandet. Då är det inte inkalkylerat något utrymme för att resultatet av utredningen skall kunna behandlas i den allmänna debatten innan de politiska instanserna formellt binder sig. Det är beklagligt därför att en stor del av kritiken mot tidigare system på detta område just gick ut på att man i den allmänna debatten inte fick en teknisk möjlighet att diskutera igenom materialet, helt enkelt inte fick erforderlig tid på sig. Det är således angeläget att försvarsutredningen, trots att den jämfört med tidigare försvarsutredningar får mycket kort tid på sig, verkligen försöker bli färdig med sitt arbete relativt tidigt under hösten nästa år — låt oss säga att den har ett halvår på sig med det reella arbetet jämfört med ungefär tre år för de tidigare försvarsutredningarna. Nu skall det naturligtvis medges att mycket redan är gjort, och försvarsutredningen har denna gång — det var det som jag försökte säga tidigare — mycket begränsade uppgifter. Trots det har utredningen kort tid på sig för reellt arbete. Här kommer jag in på vad frågan i dag formellt gäller: när skall utredningen tillsättas? Förutsättningen är att den inte skall kunna uträtta någonting förrän den 1 mars nästa år. Tiden dessförinnan skall vara upplärningstid. Man frågar sig om det verkligen behöver vara på det sättet. Det är visserligen sant att perspektivplanerna inte föreligger och att försvarsmaktens inriktning inte kan avgöras förrän vid den tidpunkten. Men tidigare försvarsutredningar har ju sysslat med saker som inte direkt haft med försvarets utformning att göra men som ändå gällt försvarets pengar, t.ex. sociala förmåner för de värnpliktiga. Man kan föreställa sig att lokaliseringsaspekter och annat kan komma in i detta ekonomiska sammanhang därför att de i och för sig kräver resurser på försvarssidan. Man borde kunna ”jobba av” en del ståndpunkter där redan innan perspektivplanerna föreligger. Så återstår skolningstiden. Utskottsmajoriteten menar att fem månader, d.v.s. den tid man har på sig om utredningen tillsättes efter valet, bör kunna räcka. Ett argument vi fått höra i detta sammanhang är att det är mycket svårt för myndigheterna att agera som lärare. Myndigheterna är hårt upptagna med att klara av främst perspektivplanerna till den 1 mars, så de har mycket svårt att vara lärare. Med bara vanligt bondförstånd slår det en att det väl skulle vara lättare om man fick sprida ut sina lektioner under ett helt år än att pressa in dem under bara fem månader. Vidare är det väl en allmän iakttagelse att allt utredningsarbete är jobbigare mot slutet. De stackars militärerna, som har jobbigast mot slutet för att hinna bli klara till den 1 mars, får därför rimligen svårare att agera lärare då än om de fick börja redan nu. Som herr Gösta Bohman också var inne på föreligger redan mycket arbete klart; luftförsvarsutredningen t.ex. Någon svårighet att fylla vettig studietid före sommaren torde alltså inte föreligga. Herr talman!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
Herr talman! Herrar Bohman och Lindblad har redan talat för reservationen, men jag vill ändå ytterligare betona några saker, bl.a. tidpunkten för tillsättandet av den nya parlamentariska försvarsutredningen. Vi kan på säkra grunder anta att den nya försvarsutredningen kommer att få större och därmed även mer tidsödande uppgifter än tidigare. Det vore olyckligt att ge denna nya försvarsutredning ett handikapp redan från starten genom att inte snarast tillsätta den. Erfarenheterna visar ofta, att om en utredning börjar i tidsnöd så finns det mycket små möjligheter att reparera den saken under utredningens gång. Snarare visar erfarenheten att icke förutsedda faktorer inverkar, men då inverkar de i fel riktning. Av detta följer att tidtabellen blir ytterst pressad, och detta innebär vidare svårigheter att fatta be slut i tid. Det är inte önskvärt att från början bädda för en arbetsmetodik som, när den tiden kommer, får sådana följdverkningar att vår riksdag, att sakkunniga och allmänhet får alltför små möjligheter att ta del av och sätta sig in i aktuella frågeställningar för att göra de bedömningar som är viktiga och nödvändiga. När de 15-åriga s.k. perspektivplanerna för det militära försvaret och för civilförsvaret kommer att presenteras den 1 mars 1971, måste i huvudsak alla förberedande arbeten — besök vid olika förband och andra frågor, även de perifera — vara utförda. Att klara detta när man samtidigt är fullt upptagen av Övrigt riksdagsarbete kommer att bli svårt, i synnerhet om nya ledamöter, som inte tidigare deltagit i försvarsutredningar, kommer att väljas. När frågan har behandlats i avdelning och utskott har från utskottsmajoritetens sida inte tillräckliga praktiska skäl framkommit som motiverar att tidpunkten för tillsättandet av den nya försvarsutredningen = flyttas onödigt långt fram i tiden. Jag bedömer frågan om tidpunkten för tillsättande av en parlamentarisk försvarsutredning vara av den karaktären att den inte borde komma i kläm för eventuellt partipolitiskt tänkande. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen av herr Virgin m.fl.

Herr talman! De övergripande försvarsutredningarna, som ibland har hetat försvarskommitté, ibland försvarsberedning och någon gång försvarsrevision, har representerat en rätt särpräglad form av utredningsarbete. De har, åtminstone i modern tid, haft att grunda sitt arbete på genomgång av ett par grundböcker, en från ÖB och en från civilförsvarsstyrelsen. Man kan kanske säga att det har rört sig om en blandning av revisionsarbete och förhandlingsarbete. Nästa försvarsutredning väntas få möjlighet att mer än tidigare försvarsutredningar koncentrera sitt arbete på försvarets inriktning på lång sikt. Detta kan ske på grundval av ett material som framtas av myndigheterna efter mera preciserade uppdrag av regeringen. Det nya planeringssystem för försvaret, som har redovisats för riksdagen vid flera tillfällen, är ånyo kortfattat refererat i statsutskottets utlåtande. Utgångspunkten är granskning av vårt läge i den internationella miljön och dess utveckling. Olika tänkbara angreppsfall mot vårt land skall analyseras och utvärderas för att bli styrande för försvarsplaneringen. 15-åriga perspektivplaner skall utarbetas. Utvecklingen på kortare sikt skall anges med femåriga programplaner. För att få underlag görs en hel del utredningar på myndighetsnivå. Planerna skall i sin helhet vara utarbetade till den 1 mars 1971. Det nya systemet avser att bli tilllämpat från det att nuvarande period går ut vid halvårsskiftet 1972. Försvarsministern har meddelat att han räknar med att tillsätta försvarsutredningen inemot ett halvår före det att det samlade grundmaterialet och främst perspektivplanerna för det militära försvaret och det civila försvaret föreligger.

Jag fick denna förmodan något bekräftad av de anföranden som här har hållits i kammardebatten. Herr Bohman säger att tidigare försvarsutredningar skapat enighet. Jag undrade vad det var i den nya metodiken som skulle förhindra att man kunde komma fram till samstämmighet. Jag förstod det bättre när jag hörde fortsättningen av herr Bohmans anförande och fick reda på att han bara kunde tänka sig den övre planeringsnivån. Men här är det inte en fråga om tiden utan en fråga om låsta värderingar redan vid utredningsarbetets påbörjande. Herr Lindblad hade ett mycket intressant anförande. Han diskuterade frågan hur parlamentariker kunde komma in i bilden med det nya systemet och ställde en del frågor i detta sammanhang. Jag tyckte, som sagt, att hans sätt att diskutera var intressant kanske något främmande i denna debatt — men jag kan inte direkt ange vilken typ av debatt vi känner till just nu som hans sätt att resonera hade passat bättre in i. Jag skulle tro att det nya system som håller på att växa fram kommer att ge ett mera naturligt utrymme för det sätt att resonera som herr Lindblad visade prov på. Herr Lindblad diskuterade ju ett par böcker — en vit och en blå bok. Ja, förvisso var herr Grapes och herr Ysanders bok mycket intressant, men jag ser det inte som min uppgift att här diskutera den utan jag diskuterar statsutskottets utlåtande nr 33. Jag har svårt att tänka mig hur man kan komma fram till ett minskat parlamentariskt inflytande på försvarspolitiken som helhet med det system som vi nu väntar att få tillämpa. Det är parlamentarikerna som har ansett att de fått sitt inflytande reducerat med den tidigare typen av försvarsutredande, och de har ansett att denna typ av utredande har verkat hämmande på den allmänna debatten. Herr Lindblad ställde frågan, om tiden hösten 1970—mars 1971 bara behövde vara en upplärningstid. Naturligtvis är så inte fallet. är det bara en upplärningstid man är ute efter, tycker jag nog att herrarna riktar sig till fel adress, när man reser kravet på att få sätta i gång tidigare. Då borde man i stället vända sig till något av de studieförbund som kan stå vederbörande närmast med begäran om studiecirklar. Herr Eriksson var liksom företrädarna i debatten inne på svårigheterna att klara de många uppgifterna under den begränsade tid som kommer att stå till förfogande. Det slog mig en sak när jag hörde herr Eriksson, nämligen att försvarsutredandet och försvarsarbetet i många avseenden har varit föregångare när det gällt att bryta väg för ny metodik. Jag undrar om inte det försvarsutredande som jag räknar med skall börja under hösten kan bli i någon mån vägledande för utredningsarbete i andra sammanhang, även vad beträffar tidsmarginaler. Herr Eriksson kan ju inte veta det och inte herr Lindblad heller, men herr Bohman som var med i förra försvarsutredningen vet att uppskattningsvis en tiondel av sammanträdestiden togs i anspråk av diskussioner omkring de här små böckerna — fickalmanackorna. En hade det ena uppdraget som måste gå före, och en annan hade ett annat. Jag undrar om det inte kan vara på tiden att parlamentariker som får viktiga uppgifter koncentrerar sig litet grand och säger att det är en angelägen uppgift som föreligger och därför måste den prioriteras. Detta är en självkritik lika mycket som en kritik mot någon annan. Ibland är det nödvändigt att arbeta raskare och mera koncentrerat med en uppgift och ge sig i kast med de övriga sedan, Jag är övertygad om att de föredragande som en utredning kan begära från myndigheter och departement kan hålla takten. Erfarenheten visar att det är utredningsmännen själva som haft vissa koncentrationssvårigheter. Frågan om tidpunkten för utredningens tillsättande kan väl inte, med det synsätt som de borgerliga anmäler, vara av så stor betydelse. Materialet kommer helt enkelt inte tidigare än att hösten är lämpligaste tidpunkten för påbörjande av meningsfullt utrednings arbete. I höst är det också val. Det ger de partier som markerar frändskap i försvarsfrågan genom en gemensam reservation i den fråga som nu behandlas möjlighet att samlas i flera frågor för att erbjuda ett regeringsalternativ. Skulle detta vinna väljarnas gillande, blev det ju de krafter som reservanterna representerar som fick tillsätta försvarsutredning. Egentligen skulle det från den utgångspunkten inte vara orimligt med omvända roller.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

Herr talman! Herr Bengt Gustavssons inlägg gav delvis näring åt de farhågor som förts fram från oppositionens sida, nämligen att tvisten egentligen inte gäller den formella frågan om när försvarsutredningen skall börja sitt arbete utan frågan om hur arbetet över huvud taget skall bedrivas i den kommande försvarsutredningen. Det var en utomordentligt förenklad beskrivning herr Bengt Gustavsson gjorde av tidigare försvarsutredningars arbetsinsatser, när han ville göra gällande att det i stor utsträckning var fråga om ett revisionsoch förhandlingsarbete. Såvitt jag vet har herr Gustavsson varit med i en utredning, men den kan väl i alla fall inte ha givit herr Gustavsson intrycket att det går till på det sättet. Jag vill apostrofera herr Lindblad, därför att de principiella synpunkter som han särskilt uppehöll sig vid är synnerligen betydelsefulla. Han underströk att riksdagen och parlamentarikerna måste ha möjlighet att påverka de utomordentligt komplicerade problem som det här är fråga om, problem som i dataåldern har blivit ännu mera komplicerade än tidigare. Departementet har, som herr Lindblad sade, blivit ”en tummelplats” för dataspecialister. Det fordras ingående studier och kunskaper för att få ett grepp om den nya planeringsfilosofi som man för närvarande sysslar med. Detta understryker, menar jag, ytterligare behovet av att parlamentarikerna får vara med på ett så tidigt stadium som möjligt och att de får ta del av bakgrundsmaterialet och påverka det löpande arbetet. Börjar en utredning arbeta först i höst, blir möjligheterna att utöva sådana aktiva insatser starkt begränsade. Sedan ironiserade herr Bengt Gustavsson litet väl kraftigt, tycker jag, över behovet av att skaffa sig de kunskaper om dessa komplicerade problem som varje parlamentariker i en blivande försvarsutredning måste ha. Att uppmana de blivande ledamöterna att gå till studieförbund för att skaffa sig kunskaper, var väl en litet för förenklad uppmaning. Herr Bengt Gustavsson gjorde gällande att jag var bunden vid den ”övre nivån” och att mina värderingar var låsta därför att jag apostroferade ÖB. Jag vänder mig mot detta betraktelsesätt.

Beträffande spekulationerna över vad som kan hända om det blir ett rege ringsskifte i höst, vill jag slutligen säga, att man naturligtvis kan ha delade meningar, farhågor och förhoppningar. Men om utgångspunkten för våra krav på en blivande försvarsutredning är förhoppningen om att det skall bli möjligt för oss alla att bli ense, borde det inte spela någon roll vilken regering som sitter den dag då försvarsutredningen tillsätts.

Herr talman! Herr Bohman började med att säga att mitt anförande gav näring åt misstanken att andra omständigheter än tidpunkten var avgörande i denna fråga. Ja, jag uttalade ju en misstanke av samma slag när det gäller oppositionens talesmän och tankegångarna bakom reservationen. Det är väl inte mera att säga på den punkten än att man får hoppas att herr Bohman och jag inte hamnar i försvarsutredningen, eftersom vi här tydligen uttalar ömsesidiga misstankar. Det är klart att hänvisningen till studieförbund var en förenkling. Det var egentligen bara ett lättsamt försök att använda bildspråk. Skall man se mer seriöst på studiefrågan är jag helt övertygad om att alla riksdagsmän som är intresserade av försvarsfrågan har samma möjligheter som det socialdemokratiska partiet, vilket har en studiegrupp i gång, att få tillgång till allt öppet material. Något annat har inte vi tillgång till heller. Jag är övertygad om att departementet lika väl som staber och andra delar av samhällsapparaten står till förfogande med det material som den intresserade kan behöva. Visst har ÖB uttalat sig om att planeringsnivån, som den nu är utdragen, kan innebära en urholkning av försvarseffekten. Men om jag uppfattat det hela rätt har också ÖB i egen hög person uttalat att han biträder tanken på den arbetsrytm som föreslagits av regeringen när det gäller försvarsutredande. I sitt senaste inlägg var herr Lindblad mycket hoppfull beträffande det nya planeringssystemet. Han sade att han visst tror att det ger utrymme för vettiga beslut. Det får man verkligen hoppas eftersom detta är syftet med det hela. Då är rättvisa skipad i ganska hög grad. Herr Lindblad sade också att de reella besluten skall fattas i detta hus. Ja, de som har säte och stämma i detta hus har ansett att de inte genom den tidigare formen av försvarsutredande haft tillräckliga möjligheter därvidlag. Det har väl bidragit till att vägleda förberedelserna i den riktning som nu anvisats. Jag vill avsluta mitt inlägg med att säga att jag ingalunda tror att det är de slutliga och evigt bestående orden som har yttrats genom att man kommit in på denna planeringsgång. Men det är ett försök till seriösa försvarsförberedelser och ett försök att möjliggöra en bred försvarsdebatt, vilket inte uteslu ter att den kan utmynna i enighet. Vi får väl vänta och se.

Herr talman! Jag vill bara göra en mycket kort kommentar till debatten. Herr Lindblad har på ett utmärkt sätt skildrat vår uppfattning i denna fråga, men jag vill något kommentera främst herr Bengt Gustavssons inlägg. Den avgörande frågan för oss måste vara: Hur skall man ordna nästa försvarsutredning och när skall den tillsättas så att politikerna, folkets representanter, får de bästa möjligheterna att göra ett effektivt arbete? Detta, herr Gustavsson, måste ju på den punkt vi här diskuterar vara det helt avgörande. Jag fick verkligen av herr Gustavssons första inlägg precis samma intryck som herr Bohman, nämligen att man inte kan befria sig från misstanken att socialdemokraterna ändå nu tänker sig att litet halvhjärtat gå med i en kommitté där de politiska partierna är representerade. Ingen kan ju bestrida att man med det stora material som står till förfogande hade anledning att verkligen tillsätta kommittén nu. Herr Gustavsson har inte bestritt — och det skulle han inte heller kunna — att det redan finns material. Han har bara det försvaret att om man tillsätter utredningen i höst och kräver att den skall arbeta snabbt, så går det nog bra ändå. Herr Gustavsson har alltså lovat — tydligen på sitt partis vägnar — att den eller de som sätts in i nästa försvarsutredning från hans parti egentligen inte skall göra någonting annat utan skall stå till förfogande oavbrutet under dessa månader. Ingen tror väl ändå riktigt att det kommer att bli så. Då återstår den fråga som vi nog fått åtskilliga anledningar att fundera över: Är det inte så att socialdemokraterna känner ett uppenbart minskat behov av att komma över ens om det svenska försvarets utformning för framtiden? Det är mycket allvarligt om denna misstro skulle finnas, ty det leder till att försvarsfrågan finns där som ett latent orosmoment. Vi har verkligen inte haft någon glädje av de perioder då det rått delade meningar. Däremot har det varit värdefullt när vi inför utlandet kunnat visa på att vi varit överens om både utrikespolitik och försvarspolitik. När vi nu från tre partier har framfört dessa önskemål vore det naturligt att man tillsatte denna utredning, om socialdemokraterna verkligen ville motverka intrycket att de inte är så intresserade. Jag kan inte föreställa mig, herr Gustavsson, att detta har blivit en så stor prestigefråga för den nuvarande försvarsministern, för herr Gustavsson eller för andra av era vänner att det skulle hindra tillsättandet. Vill ni verkligen ha en god utgångspunkt för att komma överens, vore det rimliga att vi fick utredningen nu. Skall vi alltså fatta herr Gustavssons besked så att den socialdemokratiska regering som nu sitter inte vill det? Man vill inte göra denna gest till oppositionspartierna, utan de får finna sig i att vad man tycker är den lämpliga tidpunkten inom ett parti skall vara det avgörande. I så fall, herr talman, är det en dålig utgångspunkt.

Herr talman! Det beslut som riksdagen här föreslås fatta om att statsverket skall överta tingshusbyggnadsskyldigheten från de nuvarande kommunala huvudmännen är av betydande ekonomisk räckvidd för statsverket. Några ekonomiska kalkyler har dock inte redovisats för riksdagen och inte heller de former och villkor som avses bli tillämpade. Jag har därför i en motion framhållit angelägenheten av att hela frågan prövas i ett sammanhang. I motionen yrkades med den motiveringen avslag på förslaget. Men frågan har nu tidsmässigt kommit i ett annat läge, eftersom propositionen om villkor och anslag för det föreslagna övertagandet är att vänta om ett par veckor. Lagrådet kommer att granska lagförslaget redan nästa vecka, och lagrådsremissen är sålunda då offentlig. Ett mer adekvat yrkande är i detta läge återremiss till utskottet, vilket skulle få till följd att hela komplexet kommer att behandlas i ett sammanhang. I sakfrågan vill jag här bara framföra att om jag inte är fel underrättad, skulle bedömningen i finansdepartementet ha varit den att man varit beredd att framlägga förslaget endast under den förutsättningen att staten utan ersättning övertar de befintliga kommunala tillgångarna. Det är sådana tillgångar som är uppbyggda med allmän kommunalskatt. På en del platser finns stora behållningar, och på andra håll finns i varje fall reala tillgångar. Det är den förutsättningen som ett stort antal ledamöter i statsutskottet inte velat binda sig för, och det är därför desto angelägnare att frågan inte delas upp på beslut etappvis. Något skäl för snabbt principbeslut har inte anförts. Jag kan inte förstå annat än att skälet ligger i att man helst inte vill ha alla argument till hands samtidigt vid avgörande av denna fråga. Jag ber sålunda, herr talman, att få yrka att kammaren återremitterar ärendet till statsutskottet för prövning i samband med den väntade propositionen.

Herr talman! Den 16 december i fjol fattade vi här i kammaren beslut om den traktorbeskattning som gäller från årsskiftet. Omständigheterna var säregna och beslutet fattades efter en kort debatt utan votering. Jag tillåter mig att i korthet erinra om omständigheterna. Förra våren lade regeringen fram en proposition om traktorbeskattningen. Oppositionspartierna krävde ändringar i förslaget, och dessa ändringar gick bl.a. ut på skattefrihet för traktorer som inte alls eller i endast ringa omfattning används på allmän väg. Riksdagen biföll propositionen på våren. På hösten framlade regeringen, efter framställningen från RLF, en ny proposition med förslag till en väsentlig nedsättning av den beskattning som riksdagen beslutat på våren. Oppositionspartierna föreslog inga ändringar i detta förslag, eftersom det, som herr Gösta Jacobsson uttryckte saken i kammardebatten, var ett steg i rätt riktning även om det inte helt uppfyllde de önskemål oppositionen hade. Den nya propositionen godtogs också av riksdagen genom beslut den 16 december i fjol. Vi hyser inom oppositionspartierna fortfarande den åsikten att traktorer, som inte alls eller endast i obetydlig omfattning användes på allmän väg, inte skall belastas med något vägkostnadsansvar och därför inte heller skall vara skattepliktiga. Med hänsyn till att vi biträdde det beslut om traktorskatten som fattades i kamrarna för knappt tre månader sedan har vi inte velat påyrka någon ändring av beskattningen redan nu. Vi har emellertid genom ett särskilt yttrande velat markera att vi inte har övergivit vår ursprungliga ståndpunkt och att vi anser oss vara oförhindrade att återkomma i frågan sedan vi fått närmare erfarenhet av hur de beskattningsregler, som nyss har trätt i kraft, tillämpas och verkar i praktiken. Herr talman! Jag har inget annat yr

Herr talman! I anslutning till det särskilda yttrande som herr Tistad nu redogjort för och som är fogat till utskottsutlåtandet, vilket i sin tur bygger på redovisade motioner, vill jag som en av motionärerna understryka de synpunkter som anförs i detta särskilda yttrande. Till innehållet har yttrandet påfallande drag av reservation. Motionerna 1: 309 och II: 415 upptar yrkande om befrielse från fordonsskatt för traktorer som användes enbart inom jordoch skogsbruk samt fiske och trädgårdsnäring. Nedsättningen av skattebeloppen, som beslöts av fjolårets riksdag, var naturligtvis en riktig åtgärd. Men det är inte traktorskattens storlek som är det avgörande i detta fall, utan själva principen. Den är, menar vi, fortfarande inte hållbar. Vi har en vägtrafikbeskattning som inrymmer principen om kostnadsansvarighet. Nu har det tillkommit en schablonmässig beskattning av vissa traktorer som i ytterst ringa omfattning, ofta inte alls, utnyttjar allmänna vägar. Schabloner kan ju vara bra att ta till, men de får inte ha rent horribla verkningar. Att en till vägväsendet specialdestinerad skatt skall utgå för en traktor som inte i något fall används på allmän väg är horribelt. Man kunde lika gärna ha fordonsskatt på vilken stationär maskin som helst. Den organisation, RLF, som i en pressad formulering åberopas i utskottsutlåtandet, hörde helt naturligt till de remissinstanser som ställde sig helt avvisande till traktorskattens införande, d.v.s. skatt på rena jordbrukstraktorer. Herr talman! Utan att framställa något yrkande har jag i enlighet med de väckta motionerna velat plädera för införandet av en skattefri klass för vissa traktorer, ett krav som kommer att upprepas.

Herr talman! Som motionär i denna fråga om traktorskatten skall jag göra ett par kommentarer till bevillningsutskottets betänkande nr 6.

Därom torde också allmän enighet råda. Vad som emellertid ter sig stötande är att skatt uttas för fordon som aldrig används på allmän väg. Till den kategorin måste räknas bl.a. jordbrukstraktorer som används enbart för jordbrukets och skogens räkning. Att sådana finns och att även bevillningsutskottet är medvetet om detta framgår av att man i utlåtandet talar om traktorskatten som en schablonavgift för alla traktorer, vilken solidariskt skall erläggas. Det vore värdefullt att få veta i vilken omfattning dylika traktorer används och skatt erlägges, detta för att få ett underlag för större rättvisa i fråga om traktorskatten. Inom jordbruket är det inte ovanligt att man har flera traktorer på gårdarna. Den av traktorerna som används för körning på allmän väg har man utrustad enligt vägtrafikförordningens bestämmelser, under det att man använder den andra traktorn för interna transporter och arbeten, vid harvning och plöjning etc. Den senare traktorn är oftast av äldre modell. Det är därför naturligt att man betraktar det som märkligt att behöva betala skatt för en traktor som inte används på allmän väg. erlägga skatt under februari månad i år frågar sig naturligtvis om detta kan vara rimligt och riktigt. även med den reducering som skedde i höstas har man bland jordbrukarna upplevt det som en orättfärdighet att man skall betala skatt för en traktor, som aldrig använts till det ändamål för vilket man har att erlägga skatt. I en tid då de fiskala skattemyndigheterna talar om att ingen skall undandra sig sina skyldigheter är det lika angeläget att tillse att den enskilde ej heller drabbas av obefogade, orättvisa skatter. Vill man värna om respekten för lagar och förordningar och förståelsen av nödvändigheten att erlägga skatter, är det angeläget att tillse att också traktorskatten göres rättvis. Vi motionärer har hemställt om en kartläggning av i vilken omfattning skatt erlägges för traktorer, som enligt en rimlig och rättvis bedömning bör vara undantagna från skatt. Det skall också sägas ut att den kartläggning som vi syftar till i motionerna kan utgöra underlag för en mera ändamålsenlig och rättvis traktorbeskattning än den vi nu har. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till motionerna 1: 775 och II: 909.

Herr talman! Sedan överläggningar förts mellan jordbrukets organisationer och finansministern i denna fråga, hade man väl trott — åtminstone gjorde jag det — att den skulle vara utagerad. Vid dessa överläggningar var man överens, och finansministern fick försäkringar från jordbrukets representanter att de ansåg traktorskatteförslaget acceptabelt. Jag trodde också att oppositionen, sedan frågan omprövats och riksdagen fattat ett enhälligt beslut, skulle respektera den träffade överenskommelsen i sin helhet. Så tycks nu inte bli fallet; vi får väl förvänta en följetong de närmaste åren. En kartläggning över användningsgraden, som herr Eric Carlsson är inne på, torde såvitt jag kan bedöma vara mycket svår att få fram. Vi har ju, herr Carlsson, dispensbestämmelser, som förtydligats avseende traktorer som används i områden med dåliga vägförbindelser, alltså sådana traktorer som motionärerna avser. Utskottet har därför inte funnit skäl att frångå sitt ställningstagande vid höstriksdagen. Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Får jag bara till herr Stadling uttrycka mig så, att jag hoppas att kampen för rättvisa icke skall vara utagerad. Denna beskattning — även om riksdagen fattat ett enhälligt beslut i andra omgången — är icke rättvis.

Herr talman! Ja, herr Eric Carlsson, traktorbeskattningen sker ju schablonmässigt, och utskottet har ansett att det är bättre att kollektivt betala en relativt låg skatt och därmed ge alla jordbrukstraktorer tillträde till allmän väg än att ha en differentierad skatt, som medger undantag för vissa traktorer, med de kontrollsvårigheter som detta skulle innebära. Detta är anledningen till att utskottet gått på denna linje. dels att riksdagen skulle besluta att för 1970 års taxering skulle införas en supplementärregel av innebörd, att, i det

Herr talman! Bakgrunden till de i bevillningsutskottets betänkande nr 8 behandlade motionerna är 1970 års all männa fastighetstaxering, som har vållat ganska mycken oro ute i landet. Taxeringen har lett till väsentligt höjda taxeringsvärden i fråga om såväl jordbrukssom villafastigheter. Värderingen har varierat mellan olika delar av landet. I Malmöhus län har höjningarna av taxeringsvärdena på jordbruksfastigheter varit 50—70 procent; det gäller för den delen jordbruk där ägaren har fyra å fem fot mylla under fotsulorna när han står på den skånska jorden. Men värdena står inte i proportion till avkastningen. Systemet har visat en sambhällstillvänd — för att använda modern vokabulär — generositet när det gäller att fastställa höga taxeringsvärden, men den har inte motsvarats av liknande generositet beträffande jordbrukets förmåner i jordbruksavtalet. Därför har taxeringsvärdena ofta kommit att ekonomiskt hänga i luften. Hela ekonomin har blivit haltande och oron har vuxit, inte minst med tanke på arvsoch förmögenhetsbeskattningen. Reglerna = för = fastighetstaxeringen återfinns i 9 § kommunalskattelagen, där det föreskrives att taxeringsvärdet i allmänhet skall åsättas till det belopp som utgör taxeringsenhetens värde efter ortens pris. Detta kallas det allmänna saluvärdet. Därmed förstås det belopp, som en förståndig köpare kan antas vilja betala. Det är det normala värdet i handel och vandel som avses.

Jag tror att vi aldrig tidigare haft någon så effektiv fastighetstaxering. En påtaglig centraldirigering har ägt rum i syfte att säkerställa likformigheten vid taxeringen. Utrymmet för individuell taxering har varit begränsat. Rekommendationer har bl.a. utfärdats av innebörd att taxeringsvärdena i genomsnitt skall sättas till 75 procent av det allmänna saluvärdet. Men trots aktiviteten uppifrån har 1970 års allmänna fastighetstaxering vållat mera rabalder och kommer att vålla ännu mera rabalder i fortsättningen än någon annan liknande taxering. Att så är fallet är beroende på att densamma för jordbruksfastighet ägt rum under de exceptionella förhållanden som rådde år 1968. Det var ett toppår när det gällde egendomspriserna. Det var en kedjereaktion som följde på de omfattande markköp som städer och andra tätorter gjorde för bebyggelseändamål. Stora pengar blev därvid lösa och flöt in, och de investerades i andra jordbruk och användes för sekundära köp. Därmed drevs priserna i höjden. Det hela verkade alltså som ringar på vattnet. Påtagliga överpriser betalades inte sällan. Dessa priser avspeglar sig sedan över hela linjen uti höjda taxeringsvärden för alla andra fastigheter, och då givetvis också för fastigheter som över huvud taget inte varit i marknaden och vilkas ägare ingenting hellre önskade än att sitta kvar och att bruka sin jord i lugn och ro. Denna statistik över köpeskillingar har kommit att spela en alltför dominerande roll. Reservanterna har ansett att inte endast saluvärdet utan likvärdigt med detta även avkastningen borde vid kommande = fastighetstaxering tjäna som norm vid taxeringsvärdets fastställande. Vi begär utredning härom. Men vi har också funnit att det är nödvändigt att omedelbart tillföra lagstiftningen något remedium, något korrektiv till justering av de nu åsatta synnerligen höga taxeringsvärdena vid årets taxering. I detta syfte har vi föreslagit en ny lagbestämmelse av innebörd att om jordägaren visar att det åsatta taxeringsvärdet står i uppenbart missförhållande till avkastningsvärdet skall han äga påkalla justering. Vi har en liten bottenregel för detta, men jag skall inte gå närmare in därpå. Vi reservanter tycker nog att den föreslagna bestämmelsen verkar vettig och förnuftig. Detta gäller alltså jordbruksfastigheterna. Även i fråga om enoch tvåfamiljsfastigheterna, villafastigheterna, har taxeringen slagit mycket illa ut. Också för dessa fastigheter var 1968 ett exceptionellt år med stor efterfrågan på villafastigheter och höga priser. Hyresregleringen beträffande flerfamiljshus och den allmänna bostadsbristen ledde till ett tillfälligt högt prisläge, särskilt i storstadsregionerna. Högst har det tydligen blivit i Göteborgstrakten. Efterfrågan på bostäder bubblade upp på villaområdet, och där drevs köpeskillingarna i höjden på ett sätt som inte stod i överensstämmelse med en mera långsiktig marknadsutveckling. Det har även visat sig att priserna har gått något tillbaka efteråt under 1969 och kanske även under detta år. Trots detta har 1968 års priser av praktiska skäl fått bli avgörande för taxeringsvärdena. Verkningarna av höjningarna framträder genom den s.k. villaschablonen direkt i inkomstberäkningen, men det är merendels rent fiktiva inkomsthöjningar — höjningar på papperet — som beskattas. Finansministern har inte kunnat undgå att ta intryck härav och har därför föreslagit vissa modifikationer. Men dessa modifikationer räcker enligt vår mening inte, och vi kommer att motionsvägen föreslå kompletteringar. Även när det gäller villorna menar reservanterna, att det allmänna saluvärdet inte borde få vara ensamt avgörande för taxeringsvärdet. Också en sådan faktor som boendevärdet borde tillåtas få betydelse. Boendevärdet spelade sin praktiska roll före 1952, då schablonen infördes. I syfte att hänsyn skall jämväl tagas till detta värde har vi påyrkat en översyn av reglerna för fastighetstaxeringen av villor.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

Herr talman! Den nu avslutade fastighetstaxeringen har väckt en betydlig irritation runt om i vårt land. Att fastställa taxeringsvärdena på fastigheter har kanske alltid utgjort ett bekymmer och haft sina problem. Men i år har det blivit ganska uppenbart att vissa tidigare tillämpade regler är förlegade och otidsenliga. Ett taxeringsvärde måste vara ett någorlunda riktigt uttryck för värdet av fastigheten inom dess användningsområde, för det ändamål vartill fastigheten alltså skall tjäna. Därom kan vi väl vara rätt överens. Den lag som nu tilllämpas härstammar från 1928, och både då och under tiden fram till 1960 talet har det väl funnits en viss stabilitet i prissättningen av exempelvis jordbruksfastigheter. När ett jordbruk under denna tid köptes var ändamålet nästan alltid att driva det såsom jordbruk. Dess saluvärde berodde av dess avkastningsvärde.

Bilden har alltså förändrats, vilket inflationen givetvis bidragit till. Penningvärdeförsämringen har verkat i starkt pådrivande riktning. Av det pris som i våra dagar betalas för ett jordbruk utgörs en stor del av ett inflationistiskt = förväntningsvärde. I områden med starkt expanderande tätorter tillkommer ett annat moment. Som jag tidigare har betonat, betalar köparna — t.ex. kommuner — många gånger ett för högt pris. Härigenom förfogar sedan säljaren över en mycket stor köpkraft, när han skall förvärva ett nytt jordbruk. Herr Jacobsson tecknade den bilden att prisstegringen sprider sig som ringar på vattnet, och jag tycker att den beskrivningen är alldeles riktig, så som förhållandena har utvecklat sig på fastighetsmarknaden under senare år. Fastighetspriserna är här alltså inte utslag av en förståndig bedömning av avkastningen och en beräkning av fastighetens jordbruksproduktion, och detta ställer till mycket bekymmer i dagens läge.

På grund av de här nämnda motiven har det i mitt län skett en jordvärdestegring som inte alls motsvarar en förståndig bedömning av produktionsvärdet. Detta har till följd av förlegade principer givit utslag i en taxeringsvärdestegring som närmar sig tomtprissättning även för sådana jordbruk vilka under överskådlig tid inte kommer att användas för annat än jordbruksdrift. Skall man nu ta konsekvenserna av denna jordprisförhöjning även i produktionshänseende? Jag tycker att det är en fråga som vi bör ställa oss. Vad säger livsmedelskonsumenterna om detta? Det tycks som om de offentliga organens ena hand inte vet vad den andra gör. Höga taxeringsvärden har stor betydelse även för en annan kategori jordbrukare än de ägande. Tyvärr har särskilt den publika arrendesättningen haft till vana — eller ovana, vilket man vill — att snegla på en arrendeschablon av exempelvis 5 å 6 procent på taxeringsvärdet. En del arrendatorer skulle alltså plötsligen få vidkännas en konsekvensstegring, om man följer taxeringsvärdena, vilka ju har ökat med 50 å 60 procent, i vissa fall ännu mer. Den arrendeavgäld som man får fram på det sättet faller på sin egen orimlighet. Jag har velat påvisa, herr talman, att det finns olika aspekter på den här frågeställningen. Höjda taxeringsvärden får inte bara konsekvenser för beskattningen. Men naturligtvis kan även skattekonsekvenserna vara besvärande för dem som drabbas, och jag kan inte inse att det är så särskilt befrämjande att bli högt uppskattad över en enda natt, som somliga uttrycker det. Man får ju inte en krona mer för de produkter som fastigheten avkastar.

Herr talman! I förevarande betänkande upptas till behandling några motioner som kritiserar de principer som ligger till grund för fastighetstaxeringen. När resultaten av taxeringen av jordbruk nu föreligger preliminärt visar det sig också att höjningarna för de olika värdegrupperna är betydande i de olika länen. Jag skall endast anföra några exempel. Den genomsnittliga höjningen ligger för de olika värdegrupperna inom Kristianstads län vid ungefär 40 procent, i Malmöhus län vid cirka 58 procent, i Skaraborgs län vid 53 procent och i Västmanlands län vid 43 procent. Det må, herr talman, räcka med dessa exempel. De är ganska belysande för i varje fall Sveriges södra delar. Varför skall taxeringsvärdena behöva trissas upp på detta sätt? Det kan i varje fall inte vara avkastningen som har legat till grund. Den har under de senare åren försämrats dels på grund av sjunkande produktpriser, dels på grund av de ökade kostnader som har inträffat, all rationalisering till trots. Nej, till grund för taxeringen ligger — som herr Gösta Jacobsson tidigare nämnde — 9 § kommunalskattelagen där huvudregeln säger att det är det allmänna saluvärdet som skall ligga till grund för fastighetstaxeringen. Härtill kommer också de centrala anvisningar och rekommendationer som utfärdas av riksskattenämnden. Avkastningsvärdet, som bl.a. åberopats av bevillningsutskottets majoritet, har icke vad jag vet diskuterats vid = riksskattenämndens Stockholmsmöte år 1969. Där beslöt man endast att utgå från de försäljningsvärden som rådde under år 1968 och bestämde att dessa vid taxeringen skulle slå igenom med meilan 75 och 80 procent av värdet för att sedan genom tabeller och anvisningar slå igenom i jordbrukets fastighetstaxering i sin helhet. Detta kan naturligtvis inte vara rimligt, åtminstone som jag ser det, och har också lett till mycket höga värden i stora delar av vårt land och till ökad skattebelastning för jordbruket, både då det gäller den årliga förmögenhetsskatten och sedermera arvsbeskattningen. Med ledning av statistiska centralbyråns deklarationsunderlag har gjorts en del beräkningar över nu utgående kapitalskatter, bl.a. på gårdar i Götalands södra delar. Vidare har samma skatter framräknats efter en höjning av taxeringsvärdet med 55 procent och med oförändrade skatteskalor. Det visar sig då att gruppen 20—30 hektar, som inte är några stora egendomar, får vidkännas en kraftig skattehöjning på grund av höjda taxeringsvärden. Dessa små enheter får en tredubbling av förmögenhetsskatten och en fördubbling av arvsskatten. På gårdar i gruppen 50— 100 hektar blir det en fördubbling av förmögenhetsskatten och en tredubbling av arvsskatten. Rent katastrofalt skulle jag vilja säga att det kommer att bli för gårdar som är över 100 hektar. Här stiger den årliga förmögenhetsskatten med 15 000 kronor, och den latenta skatteskulden kommer att ligga vid omkring 300 000 kronor. Här har då räknats med familjer som har två barn och där det finns giftorättsgods. Hur det kommer att gå om de aviserade nya kapitalskatterna skall genomföras återstår att se. Jag vill ändå konstatera det ohållbara i situationen och understryka att jordbrukets tillgångar i stort sett inte ligger i pengar utan i åker, skog och inventarier av olika slag. Kapitalskatten skall alltså betalas av den avkastning som dessa tillgångar kan ge. Skatten skall således utgå årligen och betalas delvis — eller mestadels — av redan beskattade pengar. Hela jordbrukets ekonomi kommer på detta sätt menligt att påverkas av de nya taxeringsvärdena. Därför är det hög tid att vi får en ändring till stånd när det gäller grunderna för fastighetstaxeringen. Vi har i reservation A anhållit om att få en prövning till stånd i god tid före nästa fastighetstaxering. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Egentligen skulle det ha varit mycket intressant om vi hade fått föra denna debatt i nästa vecka i stället för nu. Då hade vi haft besked från finansministern om hur han tänkt sig ordningen beträffande kapitalskatten. I de informationer som han gett oss droppvis under de senaste två månaderna har han sagt att hans stora huvudvärk varit hur han skulle klara just denna fråga. Han har sagt att han förstår att det kapital som så att säga är ett arbetsredskap borde beskattas på ett annat sätt än kapital i egentlig mening. Jag tror att i varje fall jordbrukarna väntar med mycket stor spänning på hur han skall klara den problematiken. Jag har gått upp i denna debatt med anledning av att jag har väckt en motion, i vilken jag försökt anvisa en väg att lösa dessa problem. Det har sagts av de föregående talarna att de motioner som behandlats sammantagna angriper principerna för fastighetstaxeringen. Det är inte helt riktigt beträffande min motion. Jag har nämligen inte angripit principerna. Jag ifrågasätter faktiskt om man inte måste ha enhetliga, genomgående och lika principer beträffande all fastighetstaxering — alltså såväl annan fastighet som jordbruksfastighet — och om man inte får försöka finna andra lösningar för att klara taxeringsvärdenas återverkan vad gäller jordbrukets beskattning. Jag har anvisat en lösning, som skulle innebära att man, just för att nå det mål som finansminister Sträng har satt upp, skulle ge de verkliga jordbrukarna rätt till en nedskrivning av fastighetsvärdena när det gäller deklaration till förmögenhetsskatt. Det väsentliga är inte huruvida taxeringsvärdena är låga eller inte, utan det väsentliga är deras inverkan på beskattningen av de aktiva jordbrukarna. Det skulle kunna vara en framkomlig väg — dock under en förutsättning, nämligen att man starkt avgränsar denna rätt till de verkligt aktiva jordbru karna, de som driver jordbruket i egen regi och har det som huvudsaklig näring. Ett annat krav borde vara att vederbörande skulle vara mantalsskriven på fastigheten. Herr talman! Jag vill starkt betona att jag tror att jordbruket har en speciell situation. Vi är inte ute efter några förmånsställningar, men det är en annorlunda situation som konstituerar jordbruksfastigheternas saluvärde än beträffande övriga fastigheter.

Den som vill köpa jordbruk måste ju också så att säga konkurrera inom en given och allt trängre marknad. Då det gäller andra fastigheter finns ju alternativet att bygga nytt. Det finns inte något sådant alternativ då det gäller jordbruk. Jag skulle också tro att det framöver blir nödvändigt att göra någonting av den anledningen att vi för några år sedan släppte alla de spärrar som fanns och som reglerade rätten att köpa jord. Jag tänker på jordförvärvslagen, som riksdagen tog bort för några år sedan. Den var dock i någon mån en hämmande faktor mot jordvärdestegring. Självfallet kan man inte efter den korta tid som gått sedan vi tog bort jordförvärvslagen konstatera hur mycket dess borttagande har inverkat. Men jag skulle inte hålla för uteslutet att det har haft en prishöjande verkan. Jag är rätt övertygad om att det kommer att få en sådan verkan i ännu högre grad framöver. Herr talman! Jag vill med dessa motiveringar yrka bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen A.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i ett av herr Axel Kristianssons uttalanden, nämligen att det nog är ganska besvärligt att ha olika grunder för fastställande av värden på jordbruksfastigheter och andra fastigheter och att man måste ha enhetlighet för att verkligen få fram värdena. På vilket sätt åsätter man då värden på olika slag av fastigheter? Vi har fått höra här i dag av tidigare talare att det värde som skall åsättas en fastighet är i princip vad en förståndig köpare är villig att ge för fastigheten. Herr Thorsten Larssons nya begrepp om en förståndig köpare finns mig veterligt inte inskrivet någonstans. Han talar om en förståndig avkastningsbedömning, ett helt nytt begrepp som torde bli svårt att tillämpa. Vad en förståndig köpare är villig att ge är alltså grundprincipen. Här finns undantag i dag för t.ex. växande skog och skogsmark, eftersom man betraktar det så att där är det mer fråga om lagerhållning. Den växande skogen beskattas ju på ett helt annat sätt när den avverkas än vanliga fastigheter när de avyttras. Det används en annan grund när det gäller hyreshus, även om så inte skall ske, därför att det är omöjligt att få fram en försäljningsstatistik över hyreshusen. Även för hyreshus rättar man sig i någon mån efter avkastningsvärdet. Men annars använder man som måttstock vad en förståndig köpare är villig att ge. Man måste sätta ett pris på en fastighet, och vilket pris skall man sätta om inte det saluvärde som egentligen gäller? Har man då gjort som man gör numera och tagit till en så pass hygglig marginal att man bara sätter värdet till 75 procent av ett genomsnittsvärde de senare åren — den här gången 1968 års värde — har man ändå fått en garanti för att värdena inte skall bli för höga. Men inte heller denna grundprincip om 75 procent följs slaviskt. Man gör upp en serie hjälptabeller som man sedan använder. Man tar hänsyn till olika arealpriser alltefter jordarnas beskaffenhet, husens beskaffenhet och mycket annat, och så småningom kommer man fram till det värde som skall åsättas fastigheten. Jag vågar nog påstå att man inte kommit till 75 procent, även om det finns talare här som vill påstå att man har kommit högre. Jag tror att fastighetstaxeringen i år kommer att ha en viss marginal neråt. I detta sammanhang har flera talare åberopat 1968 års exceptionellt höga priser. Man säger att det var en nedgång i priserna 1969. Jag förmodar att man menar att den fortsatt även 1970. Jag vet inte varifrån man har fått dessa uppgifter, men jag skulle vara mycket tacksam om de som har använt dem i dag vill tala om för mig varifrån man hämtat statistik som visar att priserna på fastigheter under 1969 och 1970 har sjunkit under 1968 års nivå. Jag har nämligen inte lyckats få bekräftat att så har skett. När man i reservationerna och i motionerna förutspår att vi framöver kommer att få en vikande trend för fastighetspriserna tror jag att man är i hög grad ute på hal is. Jag tror att det förhåller sig precis tvärtom: trenden pekar åt andra hållet. Vi går mot en penningvärdeförsämring som blir större i år än tidigare år, och detta för med naturnödvändighet med sig att priset på fast egendom ytterligare stiger. Vad blir följden om man tar ett annat värde än vad en förståndig köpare är villig att betala? Följden blir att fast egendom kommer att bli ett kapitalplaceringsobjekt som bara genom den förmånliga beskattningen kommer att vara synnerligen lockande för dem som har kapital att placera. Det är ju inte meningen att just fastigheter — vare sig det är jordbruksfastigheter eller enoch tvåfamiljsfastigheter eller andra fastigheter — skall vara ett mera lockande sparmål, ett mera lockande spekulationsmål än andra när det gäller kapital som kan användas för spekulation. Vad jag än sparar i, vad jag än spekulerar i när jag placerar kapital måste målen vara neutrala i förhållande till varandra, annars får vi omedelbart en snedvridning. Skulle förhållandena bli sådana att det skulle löna sig utomordentligt bra ur skatteteknisk synpunkt att placera sina pengar just i fastigheter, kommer detta att direkt medföra att fastigheterna blir mera begärliga, utbudet blir mindre och priserna går upp ännu mer. Det blir följden om man inte åsätter fastigheten det skattetekniska värde som den har i den allmänna handeln, utan ger skattepreferenser. Då kan man naturligtvis, som herr Kristiansson föreslår, göra en uppdelning mellan å ena sidan dem som är jordbrukare och å andra sidan den, som är kapitalplacerare. En sådan uppdelning är enligt min mening mycket besvärlig att göra. Det går nämligen inte att när man skall åsätta ett värde skilja mellan arrendatorer och ägare, mellan den som brukar fastigheten och den som inte brukar den. För det första blir det ofta byten, för det andra finns det massvis med gränsfall, och för det tredje skulle jag vilja säga att jorden i dag mer och mer ägs av andra än dem som brukar den. Det sista kan bero på arvfall, eller också på att man inte säljer sina gårdar. Skulle man då ge skattepreferens blir det ännu färre som säljer. Jag har fått den uppgiften — jag har inte kunnat kontrollera om den är riktig — att i ett sådant jordbruksdistrikt som Östergötland skulle i dag bara 50 procent av dem som äger jorden bruka den. Det betyder alltså att 530 procent av jordägarna inte är brukare. Om denna uppgift är riktig skulle det bli besvärligt att göra en uppdelning. Om man skulle gå på avkastningsvärdet på jordbruket i dag skulle jag tro att värdena blev mycket mindre än de blir enligt nuvarande taxeringsmetod. Så skulle bli fallet inte bara med jordbruken, utan även med egnahemmen. Skulle man gå på avkastningsvärdena när det gäller jordbruken, skulle man behöva differentiera värdena från gård till gård, därför att gårdarna sköts olika. Jag tror inte att nägon av reservanterna menar det, utan man skulle också här ta genomsnitt. I varje fall kanske man fick ned taxeringsvärdena, kanske till hälften i jämförelse med de nuvarande. Det skulle vara en utomordentlig lockelse för folk som i dag har förmögenhetsskattebelagt kapital att förvärva stora egendomar för att på så sätt få ned sin förmögenhetsskatt till hälften. Mot bakgrunden av detta principiella resonemang om sparandet och kapitalströmmarna tror jag att det är livsfarligt att sätta andra värden på egendomar än på andra slag av förmögenhetstillgångar. Enoch tvåfamiljsfastigheterna nämnde jag nyss. Där är i dag avkastningen, som beskattas, beräknad till 2 procent. Om jag lägger till något på grund av att reparationer etc. inte är avdragsgilla, skulle ändå en kapitalisering av avkastningen — nu 2 eller 3 procent på dessa fastigheter — bringa ned taxeringsvärdena för egnahemsfastigheterna till hälften eller en tredjedel av nuvarande. Det är väl inte meningen att man skall göra på det sättet. Då kan man säga att man får konstruera avkastningar på annat sätt för enoch tvåfamiljsfastigheter. Men med dagens avkastning är det ändå 2 procent som beskattas. Hur verkar då den skatt som uppstår på grund av taxeringsvärdena för fastigheterna? Villafastigheterna har en lindrig skatt på avkastningen, 2 procent, och därför blir skatten på garantibeloppet effektiv. Man har alltså ingen inkomst på fastigheten, och den skatt som beräknas på garantibeloppet är följaktligen en fastighetsskatt som man verkligen får erlägga. Detsamma gäller allmännyttiga bostadsföretag som inte heller har några nämnvärda inkomster på sina fastigheter. Även för dessa blir fastighetsskatten effektiv. Men fastighetsskatten på hyreshus för övrigt, på rörelsefastigheter och på jordbruksfastigheter är inte effektiv med mindre än att man får en fastighetsavkastning vid den kommunala beskattningen som är mindre än garantibeloppet och knappast ens då, genom att man har förlustavdragsmöjligheter. Exempelvis en jordbruksfastighet med ett taxeringsvärde på en halv miljon kronor måste avkasta mindre än 10 000 kronor för att garantibeloppet på fastigheten skall bli effektivt. Jag tror att alla håller med mig om att en sådan jordbruksfastighet avkastar mer än 10 000 kronor, och därför är inte fastighetsskatten effektiv i det fallet. Vad man i dag resonerar om är inte inkomstbeskattningen, utan man resonerar om förmögenhetsoch arvsbeskattningen. Även i det fallet tycker jag det är något överdrivet när man talar om att det blir så väsentliga höjningar genom denna fastighetstaxering. Bottenbeloppet i förmögenhetsskatten kommer att bli större. Det har aviserats, så det vet vi. Vi vet också att kapitalskatteberedningen har föreslagit att skärningspunkten för höjningar kommer att bli vid 450 000 kronor. Om det vill sig illa kan det alltså på en fastighet med en halv miljon kronor i taxeringsvärde bli en skattehöjning på ett par tusen kronor, men om man skall kalla det för en väsentlig höjning eller inte är jag inte säker på. Man bör heller inte överdriva detta med kapitalskatterna. Det är inte många som har en fastighet skuldfri. Det är inte många som betalar de stora fastigheterna till sista öret. De små fastigheterna med taxeringsvärde under 150 000 kronor får över huvud taget ingen förmögenhetsskatt, utan det är de stora fastigheterna det gäller, och det är knappast någon som har en sådan fastighet skuldfri. Man köper fastigheten och har en skuld på den till ett ganska betydande belopp. Detta skuldbelopp får räknas av från taxeringsvärdet — inte från inköpsvärdet eller något annat värde. Det gör att man ganska väsentligt bringar ned det belopp man har att betala i förmögenhetsskatt och arvsskatt. Man bör alltså enligt min uppfattning inte helt överdriva detta.

Ingen i denna kammare vill väl döma ut alla de människor, vilka i dag har betalt dessa priser för fastigheterna, såsom varande icke förståndiga. Skulle dessa människor komma i ett gynnsammare läge när det gäller förmögenhetsbeskattningen än de som icke har köpt någon fastighet utan i stället har placerat sina pengar i en bank? Det är inte rättvist, om man inte har ungefär samma värde åsatt, antingen förmögenheten är placerad i aktier, i bank eller i en fastighet. Det är klart man kan anföra synpunkten — finansministern har gjort det ett par gånger — att det är besvärligt att höja förmögenhetseller kapitalskatterna på de rena produktionsmedlen. Det kan kanske vara rimligt att inte alltför mycket höja värdena på maskiner o. d., produktionsmedel som en jordbrukare måste ha. Det kanske också är rimligt att inte höja den lilla gårdens värde så mycket i den nya förmögenhetsbeskattningen. Det kan således finnas sociala skäl för detta. Men att använda dessa för att sätta ett annat värde på fastigheten anser jag felaktigt. Fastigheten kan ju inköpas för något annat ändamål, av någon som inte använder dessa arbetsredskap. Då skulle det alltför låga värdet på fastigheten stå kvar när den nye ägaren övertar den. Enligt min mening har reservanterna anfört något märkliga synpunkter i den ena av sina två reservationer. De menar att det nu gäller att få en rättvis beskattning av jordbruksfastigheterna i förhållande till enoch tvåfamiljsfastigheterna och att finansministern därvidlag har utlovat vissa åtgärder. I den andra reservationen föreslår man ytterligare förmåner beträffande villataxeringen. I den första reservationen åberopar man alltså taxeringen på villafastigheterna som ett skäl för lindringar i taxeringen av jordbruksfastigheterna, medan man i den andra reservationen föreslår lindringar i villataxeringen. Man kan fråga sig hur långt denna saxning skall få drivas. Det är ytterligare en sak som är föga belyst i denna fråga. När herr Yngve Nilsson redogjorde för hur de olika kapitalskatterna höjdes talade han om en fördubbling och fyrdubbling av vissa värden. Han nämnde inte beloppen då de var mycket små, utan först när det gällde de stora gårdarna nämnde han beloppen. Om man fyrdubblar 400 kronor så blir det ju ändå inte en så stor summa, men fyrdubblar man 15 000 kronor blir det en avsevärd summa pengar. En sak är bortglömd, nämligen fastighetens nya värde efter taxeringen när det gäller inkomstbeskattningen. I dag får man nämligen kalla två tredjedelar av fastighetens taxeringsvärde för byggnadsvärde, och detta får skrivas ned. Automatiskt får man härigenom en ökad nedskrivningsmöjlighet vid inkomstbeskattningen, som i vissa fall kan betyda en hel del. Det har det aldrig talats om. Medan man således får en skattehöjning för fastigheten får man en skattelindring i inkomstbeskattningen, även om den blir något mindre.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

Herr talman! Herr Wärnberg är en framstående ormtjusare. Han har en så förtroendeingivande röst att man nästan tror allt han säger. Det mesta men kanske ändå inte allt verkar också klokt och förståndigt. Enligt min mening har han dock bundit sig alltför hårt vid den nebulosa som utgöres av allmänna saluvärdet och betraktar detta saluvärde som en helig princip. Detta saluvärde är något ganska egendomligt. Det är en statistisk belysning av utvecklingen. Men det innefattar inte en köpeskilling för alla berörda individuella fastigheter, utan det blir faktiskt så att den enes försäljningspris är avgörande för den andres taxeringsvärde. Det är det som emellanåt gör att det hela blir så snedvridet.

Jag har inte belägg för detta inom jordbruksområdet, men jag har det ganska noga inom villaområdet. Bl. a. sitter jag med i styrelsen för en av landets största sparbanker, och där har vi haft anledning att observera hur priserna varit i sjunkande. Jag har också konsulterat fastighetsmäklare. För dagen står på många håll såvitt jag kan förstå, en mångfald salubjudna fastigheter osålda; det finns ingen efterfrågan på Om 1970 års fastighetstaxering m.m. dem. Nu medger jag gärna att det inte bara är taxeringsförhållandena som är avgörande, utan kreditrestriktionerna hjälper väl också till att skapa detta förhållande. Herr Wärnberg trodde på inflation. Han sitter ju i riksbankens styrelse och vet väl därför hur det går till att ställa till med inflation. Kanske det ligger något i att vi har en inflation att frukta, när herr Wärnberg och herr Åsbrink sitter tillsammans i riksbanken och skapar förutsättningar för en sådan. Men skämt åsido. En inflation kommer naturligtvis förr eller senare att avspegla sig i en tendens till höjda priser på fastigheter. För dagen tror jag emellertid inte att inflationshotet uppfattas som så överhängande att man till följd därav söker omsätta pengar i sakvärden. Denna strävan till sakvärden är inte särskilt pregnant, kanske beroende på kreditrestriktionerna. Utvecklingen på börsen de senaste månaderna visar på att tendensen snarast går i motsatt riktning. Sedan anser jag i motsats till herr Wärnberg, att avkastningsvärdet borde kunna användas som en sekundär norm, en norm vid sidan om det allmänna saluvärdet. Nu har man, enligt vad jag erfarit, genom sambandet med den allmänna Sskördeskadeförsäkringen fått fram ganska goda normer för jordbrukets avkastning. Detta lär även vara vetenskapligt behandlat, så jag tror inte att denna metod är helt ur vägen. Även när det gäller villor finns det möjligheter att ha ett sekundärvärde. Man bör i varje fall i någon mån ta hänsyn till boendevärdet. Boendevärdet var normerande för taxeringen för 20—30 år sedan; jag kommer inte ihåg vid vilken tidpunkt man lade om dessa normer. Jag anser att det finns anledning att frångå det allmänna saluvärdet som en helig, uteslutande princip för fastighetstaxeringen. Det finns andra möjligheter.
Herr talman! Låt mig försöka klara upp begreppet om avkastningsbedömningen. Herr Wärnberg sade att det inte står inskrivet i någon lag att man skall ha en förståndig avkastningsbedömning. Nej, det gör det inte, men detta anser jag vara fel. Om man går litet tillbaka i tiden finner man att köparna själva gjorde just denna bedömning. Lagstiftarna fick alltså avkastningsbedömningen med på köpet så att säga. Nu råder en annan situation. Man kan inte av en jordbruksfastighets saluvärde i dag bedöma dess avkastningsvärde. Med den utbyggnad som nu sker av de allmänna institutionerna på jordbrukets område, exempelvis lantbruksnämnderna, kan det inte vara något större besvär att göra en bedömning, t.ex. i enlighet med skördeuppskattningen, alltså en schablon. Herr Axel Kristiansson sade också, och herr Wärnberg instämde i detta, att det var svårt att åstadkomma en sådan värdesättning. Jag tror inte det är så besvärligt. Jag fann nämligen att herr Axel Kristiansson är på samma linje. Han hänvisar till herr Strängs uttalande om det arbetande kapitalet såsom ett annat alternativ. Jag förstod att herr Wärnberg ville komma förbi detta när han sade att även den situationen är besvärlig. För den som inte vill anstränga sig och sätta in lagen i nya situationer är tydligen varje annan utveckling än den konservativa lagstiftningen besvärlig. Men, herr talman, jag blev något förvånad när herr Wärnberg sade att de förväntningsvärden som kapitalplacerarna lägger in i sina fastigheter också skulle anses som ”förståndiga”. Ja, så länge den nuvarande regeringen sitter och inte kan bemästra inflationen så måste en inflationistisk kapitalplacering i fastigheter sägas vara en förståndig placering. Det har sakkunskapen nu uttalat. Förr eller senare måste dessa förhål landen ändras. Jag är på det klara med att alltför många kommer i kläm om vi fortsätter med en sådan här konservativ lagstiftning. Jag har nämnt ett par kategorier och skulle kunna räkna upp flera, men det sagda får räcka för dagens debatt. Vi skall nog återkomma till detta ärende.
Herr talman! Jag vill för herr Wärnberg betyga — för den händelse han inte vet det tidigare — att jag inte är någon djupt engagerad advokat för de stora kapitalägarna. Det är inte heller kapitalskatten i och för sig som vi diskuterar.

Det är inga oväsentligheter, även om det skulle röra sig om endast 2000 kronor. Dessa pengar skall betalas av beskattade medel, och då får man faktiskt fördubbla eller tredubbla summan. Och ändå var det en relativt låg summa som herr Wärnberg nämnde. I övrigt håller jag med herr Wärnberg om att man måste ha lika regler för taxeringen, man måste ha aktuella taxeringsvärden. Har man inte detta blir jordbruket i ännu högre grad en spekulationsvara. Sedan vi tagit bort jordförvärvslagen är det mycket farligt att släppa dem som vill placera, d. v. s. gömma pengar, fritt in på detta område. Särskilt farligt är det om nu herr Wärnberg står upp och garanterar att inflationen skall bli ännu värre än den varit tidigare. Får man garantier för detta är det alldeles speciellt farligt att släppa sådana intressenter lösa, de skall i varje fall inte ha någon preferens. Herr Wärnberg säger att det är svårt att följa den linje jag angav därför att man inte kan hålla reda på vilka som skall ha preferens och vilka som inte skall ha det. Jag tror inte att det är svårt. Man kan gå efter mantalsskrivningsorten, och man kan förutsätta att vederbörande skall vara brukare av fastigheten och ha den som sin huvudsakliga inkomst. Självklart bör den som arrenderar ut jord inte ha denna förmån — arrendatorerna betalar ju ingen kapitalskatt — och det är i huvudsak på kapitalbeskattningens område som taxeringsvärdena har någon betydelse. Om det infördes ett system enligt de riktlinjer som i motionen föreslås, skulle detta sannolikt medföra att många skulle sälja sina fastigheter när de icke längre själva brukar dem, eftersom de då får betala en så att säga effektiv förmösgenhetsskatt. Det skulle då bli lättare för unga jordbrukare att träda till och lättare att komplettera jordbruksfastigheter o.s.v. Jag tror vidare att de praktiska svårigheterna kan Öövervinnas. Låt mig slutligen säga att det inte är alldeles säkert att de värden som skall beskattas ur = förmögenhetssynpunkt verkligen är de värden som kan tas ut vid försäljningen sedan realisationsvinstskatten betalts. Jag anser att även detta förhållande bör beaktas.

Herr talman! Jag är i den unika situationen att kunna instämma med herr Ferdinand Nilsson på ett par punkter. Jag anser liksom herr Nilsson att en gård inte skall vara mera värd i händerna på en trävaruhandlare eller en tandläkare än den är i händerna på en lantbrukare, även om den senare endast formellt är lantbrukare. Vidare har jag inte heller någon särskilt stor sympati för det slags objektskatt som tas ut genom det s.k. garantibeloppet. Den skatten utgår endast på fastigheter som inte ger någon avkastning, och jag sväljer den därför att avkastningen beräknas på ett så konstigt sätt. Det är inte den verkliga avkastningen som beskattas. Dessa fastigheter borde ge mera i skatt. Att jag begärde ordet beror egentligen på att herr Gösta Jacobsson gjorde något av en insinuation mot mig. Han sade att jag i egenskap av bankofullmäktig hade pratat om en viss inflation. Jag hoppas att det var ett skämt. Jag lägger mycket stor vikt vid att inte tala om vad jag kan få veta i det jobbet som andra människor inte vet. Alla har inte den inställningen, men jag hävdar den med stor bestämdhet. Jag hoppas, som sagt, att herr Jacobsson skämtade. För övrigt har jag inte garanterat någon inflation, vilket någon annan talare påstod. Jag har sagt att vi hade en inflationsutveckling i fjol och att vi kan vänta en något större i år. Jag ber var och en att läsa statsverkspropositionen. Där talas om att vi hade mellan 3 och 4 procents prisstegring i fjol och att vi beräknas få 3,5 procent under det kom mande året. Finansministern har dessutom sagt i föredrag att vi får räkna med ytterligare någon procent. Det är på det jag stöder mig när jag säger att inflationen kommer att uppgå till 3 å 4 procent. Inflationsutvecklingen kommer med naturnödvändighet att innebära att priserna på fast egendom går upp. Redan när taxeringsvärdena så småningom blivit fastställda har alltså priserna på fastigheter stigit med ytterligare 6 eller 7 procent, och då är det inte så farligt. Det är klart att man kan kalla mig konservativ därför att jag håller på ett skattesystem som säger att förmögenheterna skall beskattas likadant, oavsett om pengarna ligger placerade i en gård, en villafastighet eller i aktier eller om de står på banken. Är det en konservativ inställning att resonera på det sättet, så är jag naturligtvis konservativ. Jag hävdar dessutom att det är besvärligt att försöka genomföra någon form av särbeskattning av fastigheter, enligt vilken exempelvis tandläkares fastigheter skall vara högre taxerade än fastigheter som ägs av dem som brukar jorden. Så snart en jordbrukare säljer gården skall alltså taxeringsnämnden träda till och sätta ett nytt värde på den. Hur går det till exempel när jordbrukaren säljer gården eller arrenderar ut den till sin son? Jag har bara nämnt ett par fall som kommer att bli otroligt besvärliga att klara upp. Herr Axel Kristiansson förklarar att han inte är någon vän av förmögenhetsägarna. Han har ingenting att tala om när det gäller själva förmögenhetsskatten, den bryr han sig inte om, utan det är jordbrukarnas inkomstbeskattning han talar om. Jag har försökt att förklara — och jag tror att jag har lyckats att förklara det för de flesta här — att det nu inte gäller inkomstbeskattningen. Det problemet är redan löst genom att den s.k. fastighetsskatten är avdragsgill. Det blir alltså inte någon ökad beskattning. Däremot blir det en minskad inkomstbeskattning därigenom att man får ett högre fastighetsvärde att beräkna värdeminskningsavdraget på.

Herr talman! Jag vill till herr Wärnberg säga att jag har förstått herr Wärnberg. Men det är möjligt att han har missförstått mig. Det är här fråga om kapitalskatten. Låt mig ändå få säga — det passar väl in med vad jag sade tidigare om att jag inte är advokat för de stora förmögenhetsägarna — att denna skatt faktiskt drabbar även relativt små jordbrukare.